Herr talman! Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att möjliggöra att Migrationsverket kan förkorta sina handläggningstider. Antalet asylsökande under 2015 var som bekant mycket högt. Dessutom var fördelningen av asylsökande över året mycket ojämn - mer än 100 000 asylsökande kom under perioden september till november. Ett stort antal asylsökande med närliggande ansökningsdatum bidrar till att den genomsnittliga handläggningstiden är fortsatt hög. När alla som sökte asyl i Sverige under 2015 och 2016 har fått ett beslut i första instans kommer handläggningstiderna att sjunka väsentligt. Migrationsverket bedömer att det kommer att ske under andra halvan av 2017 och att den genomsnittliga handläggningstiden från och med 2018 kommer att uppgå till mellan tre och fyra månader. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att möjliggöra att Migrationsverket ska kunna förkorta handläggningstiderna för asylärenden. Regeringens satsningar har bland annat möjliggjort att Migrationsverket på kort tid har kunnat genomföra nödvändiga och kraftiga personalförstärkningar. En annan åtgärd, som Cecilie Tenfjord-Toftby också nämner, är att vi i regleringsbrevet för budgetåret 2016 gav Migrationsverket i uppdrag att förkorta handläggningstiderna och öka produktiviteten för asylansökningar såväl på kort som på lång sikt. Migrationsverket har därefter beslutat om ett nytt arbetssätt för handläggning av asylärenden samt om avarbetningsåtgärder. Utfallet blev att Migrationsverket avgjorde fler asylärenden under 2016 än någonsin tidigare, ca 112 000 ärenden. Det är ungefär dubbelt så många avgjorda asylärenden per år jämfört med 2015, 2014 och 2013 och mer än tre gånger så många jämfört med 2012. Antalet avgjorda asylärenden per årsarbetare har samtidigt ökat väsentligt sedan 2015 och ligger på motsvarande nivå som åren dessförinnan trots att det finns flera faktorer som påverkar produktiviteten negativt. Migrationsverket hanterar till exempel sedan den tillfälliga lagens ikraftträdande två parallella lagstiftningar, vilket ökar komplexiteten i handläggningen. Dessutom tar det tid för nyanställda att komma in i arbetet och bli lika effektiva som mer erfarna kollegor. Migrationsverket bedömer att de effektivitetsåtgärder man har vidtagit kommer att medföra ytterligare produktivitetsökningar under de kommande åren. I syfte att fortsätta arbetet med att effektivisera asylprocessen lämnade regeringen flera uppdrag med denna inriktning i Migrationsverkets regleringsbrev för budgetåret 2017.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret, som var både långt och innehållsrikt. Tyvärr innehöll det inte svar på den fråga som jag ställde, utan det var mer en allmän beskrivning av den svåra situation som Migrationsverket befinner sig i. Sverige har tagit emot ett stort antal flyktingar, och det är Migrationsverkets uppgift att handlägga deras asylärenden. Detta kräver självklart både resurser och kompetens. Morgan Johansson beskriver detta mycket väl i sitt svar. Men min fråga, herr talman, handlar om en annan grupp människor som också söker sig till Sverige - arbetskraftsinvandrarna som kommer hit för att ett svenskt företag efterfrågar just deras kompetens. I Borås väntar just nu Vevens Mekaniska AB på fem specialister som man har anställt. Det är fem specialister som är en förutsättning för verksamhetens expansion, berättar företaget självt. När man kontaktade Migrationsverket fick man till svar att handläggningstiden nu är sex månader. Och Vevens Mekaniska verkstad är inte ensamt i denna svåra situation. Vi saknar i dag kompetens inom ett antal områden i Sverige. Fyra av fem företag säger de skulle nyanställa om de hittade rätt kompetens, enligt en rapport från Svenska Teknik & Designföretagen. I dag saknas i Sverige ca 6 000 arkitekter och ingenjörer. Utanför våra gränser finns människor som har kompetensen och som mer än gärna kommer hit och jobbar. Migrationsverket förklarar den långa handläggningstiden med sin omorganisation, och Morgan Johansson säger i sitt svar att han hoppas att handläggningstiderna ska minska i slutet av 2017. Det här håller inte, herr talman! Det är jobb och företag som bygger Sverige starkt och som är förutsättningen för sjukvård, skola, äldreomsorg och polis. Det är viktiga områden för oss alla som måste säkras en trygg finansiering genom fler människor i arbete och en stabil tillväxt i Sveriges ekonomi. Herr talman! Då är det direkt skadligt för oss alla att en myndighet bromsar upp utvecklingen genom extremt långa handläggningstider. Eftersom Morgan Johansson i sitt svar inte berörde de problem som svenska företag möter när de vill rekrytera kompetens från länder utanför EU frågar jag ministern igen: Anser Morgan Johansson att Migrationsverkets organisation och arbetssätt fungerar för att underlätta att få rätt kompetens till Sveriges företag? Om inte - vad avser statsrådet Morgan Johansson att göra för att säkra att svenska företag får den kompetens de behöver inom en rimlig tid?
Herr talman! Cecilie Tenfjord-Toftby har varit kryptisk i sin fråga. De första två styckena i interpellationen handlar om handläggningstiderna för asylärenden. Sedan skriver hon också ett stycke som handlar om att man behöver ha fler anställda och att det finns ett behov av arbetskraft på många håll. Det har jag tolkat som att man bör få ut de asylsökande som i dag sitter och väntar på att få besked på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Det är det jag har svarat på. Det står ingenting i Cecilie Tenfjord-Toftbys interpellation om handläggningstiderna för arbetskraftsinvandring. Det är därför jag har svarat på det sätt jag har gjort. Det finns inte heller någonting i själva frågeställningen om detta. Jag kan dock gärna svara på båda delarna om det behövs. Först och främst ökar effektiviteten kraftigt när det gäller asylärendena. 112 000 beslut på ett år är dubbelt så många som har fattats tidigare. Och inte bara det, utan produktiviteten, det vill säga antalet ärenden per person, ökar kraftigt. Vi har högre produktivitet nu än vad ni hade på er tid. Varje handläggare fattar fler beslut i asylärenden än de gjorde på er tid. Produktiviteten är högre, och effektiviteten är högre. Det har inneburit att den totala väntetiden har kunnat hållas under någorlunda kontroll. Den ligger nu på i genomsnitt 10,9 månader för asylärenden. Den kommer att öka något mer, och därefter kommer den att gå ned. Efter hand som man betar av alla dessa asylärenden vi har öppnas också nya möjligheter att omdisponera personal från asylärenden till arbetskraftsinvandringsdelen. Det vet vi att Migrationsverket nu arbetar med, och det ska de fortsätta att arbeta med, för att få ned handläggningstiderna också för detta. Man kan inte påstå att myndigheten eller regeringen har bromsat upp frågorna. Vi har mer än fördubblat antalet anställda på Migrationsverket på bara ett par års tid. Jag tycker i och för sig att man också kan fundera lite på detta att vi har en del företag som gärna vill rekrytera utomlands. Men vi har fortfarande 350 000 arbetslösa i Sverige. Vi har dessutom ett stort antal människor på väg in på arbetsmarknaden. Jag tycker att företagen ska fundera lite över om det kanske finns möjlighet att rekrytera också inom landet, bland dem som är arbetslösa här i Sverige. Det tycker jag är en viktig frågeställning att resa. Vad vi gör nu är detta: Migrationsverket jobbar hårdare än man någonsin har gjort tidigare. Man har en högre effektivitet, man har en högre produktivitet, man kommer att kunna beta av köerna och man kommer därmed att kunna omdisponera personal från den ena kategorin, det vill säga asylärenden, till den andra kategorin, det vill säga arbetskraftsinvandringsdelen. Denna utveckling har vi från regeringens sida varit med om att driva på. Jag har en motfråga till Cecilie Tenfjord-Toftby. I er budgetmotion vill ni skära ned på Migrationsverket med 500 miljoner kronor. Hur hade ni tänkt att man skulle kunna öka effektiviteten och se till att fler ärenden när det gäller arbetskraftsinvandring ska bli avgjorda om ni ska skära bort en halv miljard kronor från myndigheten?
Herr talman! Jag hoppas att Morgan Johansson också fick med sig att regeringen får beröm i frågan för att ni har satsat på Migrationsverket. Jag sa också i mitt anförande att jag förstår att det är en stor arbetsbelastning. Nu handlar inte detta om mer pengar till Migrationsverket, utan det handlar om hur Migrationsverket arbetar. Jag blir lite orolig när ministern säger att först när asylärendena är färdighanterade ska man omprioritera och börja jobba med arbetskraftsinvandrare. Självklart anställer svenska företag människor som finns inom Sverige. Det är mycket snabbare och mycket enklare. Men det dessa företag efterfrågar är specialistkompetens som inte finns i Sverige nu. Det är bra med utbildning, men företagen behöver arbetskraft här och nu. Därför är migrationsminister Morgan Johanssons svar rätt kraftlöst. De besked vi får från företag som efterfrågar utländsk arbetskraft är att Migrationsverkets nuvarande arbetssätt inte är anpassat till deras behov. I sitt svar tog statsrådet själv upp att det "ökar komplexiteten" när Migrationsverket måste hantera två parallella lagstiftningar, och han hänvisar till skillnaden mellan lagstiftningen för permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd. Han borde då också inse att komplexiteten ytterligare ökar och att beslutsprocessen försvåras när handläggarna dessutom ska hantera en tredje lagstiftning - den som reglerar arbetskraftsinvandringen. Från Vevens Mekaniska AB kommer därför frågorna: Finns det inget sätt att effektivisera processen när det gäller arbetskraftsinvandring? Borde det inte finnas vinster att göra genom att specialisera de handläggare som hanterar just denna fråga? De fem specialister som just nu väntar på sina arbetstillstånd har sina anställningspapper i ordning. IF Metall är informerat om att de är på väg och välkomnar nya medlemmar. Både Vevens Mekaniska och de fem nya medarbetarna har gjort allt rätt. Varför ska det ta mer än ett halvår att få ett svar? Sverige och våra företag behöver kompetent arbetskraft. Det är bra för dem, det ger skatteintäkter och det säkrar vårt välstånd. Jag får känslan av att Morgan Johansson försöker få det till att jag ställer grupper mot varandra, men så är det absolut inte. Alla ska ha en så snabb och bra beslutsprocess som möjligt. Just nu fungerar det dåligt för alla. Jag förstår att det är en stor arbetsbörda, men det gör också att det är ett problem för alla. Det är ett problem när det inte fungerar, och det är det både för dem som väntar och för de företag som behöver specialistkompetens. Jag ville med min fråga fokusera på den grupp som Morgan Johansson inte nämner i sitt svar, nämligen arbetskraftsinvandrarna. Fler i arbete är nämligen bra för alla, även för de människor som är asylsökande och väntar på svar. Bristen på kompetens, herr talman, kan lösas genom arbetskraftsinvandring - på sikt också självklart genom utbildning - men då måste vi ha ett system som fungerar. Läget i dag leder till att företagen inte ens försöker söka arbetskraft utifrån, för det tar så lång tid. Det skadar vår tillväxt, vår konkurrenskraft och vårt välstånd. Vi riskerar att företag väljer att inte satsa. De kanske flyttar från Sverige, och så förvinner jobb och vårt välstånd hotas. Skadliga skatter och brist på kompetens är inte bra. Morgan Johansson kan faktiskt vara en del av lösningen genom att säga att det inte fungerar riktigt som det borde hos Migrationsverket när det gäller handläggningen av arbetskraftsinvandring. Företagen är frustrerade. Delar Morgan Johansson företagens frustration? Och ser Morgan Johansson att dagens extrema handläggningstider hotar svenska företags möjlighet att växa och utvecklas?
Herr talman! I Cecilie Tenfjord-Toftbys interpellation nämns inte ordet arbetskraftsinvandring en enda gång, utan hon resonerar om väntetiderna för asylärendena och asyltrycket som vi har. Därför svarade jag på det sätt som jag gjorde. Jag ser samtidigt framför mig det som kommer att inträffa under det här året, det vill säga att när man successivt betar av de köer som finns kommer man också successivt att kunna sätta av mer resurser till att klara arbetskraftsinvandringsdelen. Då kommer också handläggningstiderna för arbetskraftsinvandringsdelen att minska. Men för att detta ska fungera, herr talman, måste man ha pengar, och då kan man inte som Moderaterna först säga att handläggningstiderna måste förkortas och mer resurser sättas av för att klara ut de här ärendena och sedan skära ned på myndigheten med 500 miljoner kronor. Hur försvarar Cecilie Tenfjord-Toftby den nedskärningen? Hon har ju suttit här i riksdagen och tryckt på knappen och gått med på Moderaternas motion. Att skära ned med 500 miljoner innebär att mer än 500 anställda i så fall ryker. Om jag skulle göra den nedskärningen skulle handläggningstiderna både i asylärenden och i arbetskraftsinvandringsdelen öka rejält. Det förstår väl Cecilie Tenfjord-Toftby? Det finns ingenting, vilket hon var inne på tidigare, som pekar på att myndigheten på något sätt bromsar upp. Jag skulle säga att myndigheten har en högre produktivitet och en högre effektivitet än vad den någonsin har haft. När det gäller asylärenden har vi faktiskt en högre effektivitet nu än vad vi hade 2013 och 2014. Vi har ökat produktiviteten med 40 procent på ett år från 2015 till 2016. Där har alltså varken regeringen eller myndigheten någonting att skämmas för, snarare tvärtom. Jag delar uppfattningen att det kan bidra till svensk tillväxt och ekonomi att ha en arbetskraftsinvandring som fungerar för dem som behöver specialister. Det är därför vi har den ordning som vi har. Men ingen kan heller trolla med knäna, utan vi har de resurser som vi har, och det bidrar precis inte till att förbättra läget att Moderaterna nu vill skära ned på dem. Vi kommer under det här året, som sagt, att beta av de köer som finns på asyldelen och se till att man kommer att kunna allokera resurser på annat sätt. Det fungerar i verkligheten redan på det sättet att de som är handläggare av de här ärendena i de allra flesta fall är specialiserade på de här ärendena, men det är klart att när det totala trycket har varit stort har det också varit svårt att hålla handläggningstiderna nere. Nu ser vi att med det nya läget vi har kommer den situationen också att bli bättre.
Herr talman! Jag delar i alla fall företagens oro, speciellt när migrationsminister Morgan Johansson säger att det kommer att bli bättre om några år. Är det verkligen Sveriges regerings besked till företagen som faktiskt försöker växa och utvecklas i Sverige att de om några år kan vänta sig en förbättring? Det håller inte. Statsrådet Morgan Johansson har alltså inte tänkt företa sig någonting för att underlätta för företagen i Sverige som är i behov av utländsk kompetens, utan han säger: Ni får vänta tills vi har klarat av de andra ärendena. Det är tråkigt och skadligt för Sveriges företag och jobb när vi inte har en regering som vill göra det som behövs för att säkra tillväxt och ekonomi. Vi ser i dag att företag flyttar från Sverige på grund av ett skadligt skattetryck. Vi ser i min hembygd Borås och Sjuhäradsbygden ett antal företag som har valt att flytta ut. Återigen: Ni kan vara en del av lösningen om ni ser att det faktiskt behövs ett snabbspår för arbetskraftsinvandrare som vill hit för att stärka Sveriges ekonomi, betala skatt och få en bättre tillväxt. Det här är inte en rättvisefråga. Det handlar inte om att vi ska ta den ena gruppen före den andra utan om att vi ska ha en myndighet som faktiskt kan göra två saker samtidigt. Jag vill ändå tro att migrationsminister Morgan Johansson inser att det finns utrymme för förbättringar eller i alla fall förändringar i Migrationsverkets processer och hoppas att frågorna kring arbetstillstånd kommer upp i de samtal som hålls mellan myndigheten och ansvarig minister, även om han inte nämnde det i sitt svar till mig. Det är inte sant att jag inte nämner arbetskraftsinvandringen i min fråga. Jag har visst beskrivit den svåra situationen. Om Morgan Johansson inte väljer att ta upp de här frågorna är det oansvarigt och inte särskilt förtroendeingivande för en regering som säger sig värna jobb och företag. Man kan inte styra Sverige på det här sättet.
Herr talman! Det blev samma nivå på den här debatten som på en studentkårsdebatt. Jag har aldrig sagt att det här kommer att förbättras om några år. Jag har faktiskt gjort två inlägg som har handlat om att vi under det här året kommer att ha möjlighet att beta av den ena kön och därmed kunna allokera resurser till den andra. Dessutom, herr talman, lämnade vi ett sådant uppdrag till Migrationsverket redan före jul. Vi skrev i Migrationsverkets regleringsbrev följande: "En handlingsplan ska tas fram för hur handläggning av både nya ärenden och förlängningsärenden inom arbetstillstånd kan förkortas betydligt." Den rapporten ska redovisas till regeringen i samband med att man lämnar sin prognos i februari 2017. Det vill säga att redan nästa månad kommer jag att få en återkoppling från Migrationsverket om hur man jobbar. Stå alltså inte här och påstå att jag har sagt att det här kanske kan förbättras inom några år, för så är det inte! Nu har Cecilie Tenfjord-Toftby haft två chanser på sig att svara på min enkla fråga: Hur ska du kunna snabba upp handläggningen om du samtidigt ska skära ned på Migrationsverket med 500 miljoner? Vi fick inget svar under den här debatten på den frågan. Kanske får vi det under en kommande debatt, vad vet jag. Men, herr talman, ingen ska tveka om att det är regeringens bestämda uppfattning att handläggningstiderna både vad gäller asylärenden och vad gäller arbetskraftsinvandringsärendena ska minska.